Herr talman! Vi ska i dag behandla civilutskottets betänkande CU11 om ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring. Jag vill börja med att ställa mig bakom utskottets förslag. Bakgrunden till ärendet är att EU-kommissionen i en formell underrättelse i slutet av september 2014 har gjort gällande att den nuvarande lydelsen i den svenska regleringen i vissa avseenden är oförenlig med direktivet om otillbörliga affärsmetoder och att Sverige därmed inte följer upp sin skyldighet enligt unionsrätten att genomföra direktivet i svensk rätt. Kommissionen har bland annat anfört att samtliga kriterier i direktivets artikel 9 om trakasserier, tvång och otillbörlig påverkan bör införlivas i lagstiftningen för att säkerställa rättslig säkerhet och tydlighet, särskilt för utländska näringsidkare som riktar sin verksamhet mot den svenska marknaden. Regeringen har i sitt svar till kommissionen sagt att det såklart finns ett värde i att förtydliga den svenska lagstiftningen, vilket man också gör i denna. Inom Regeringskansliet togs initiativ till en översyn av de svenska reglerna om aggressiv marknadsföring för att säkerställa ett korrekt genomförande av direktivet om otillbörliga affärsmetoder, och det utarbetades en promemoria. Promemorian har varit ute på remiss, Lagrådet har yttrat sig över förslaget och en proposition har lagts fram. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen, och utskottet är överens om att det är en viktig skärpning av gällande lag. Det innebär att reglerna om aggressiv marknadsföring blir tydligare och stämmer mer överens med den svenska regleringen och EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Lagändringen föreslås träda i kraft om en dryg månad, den 1 mars. I regeringens förslag till ändrad marknadsföringslag föreslås en ny paragraf som i korthet innebär att vid bedömning av om marknadsföringen är aggressiv ska bland annat tidpunkten, varaktigheten och platsen för marknadsföringen särskilt beaktas. Det ska också tas hänsyn till om näringsidkaren använder ett hotfullt eller kränkande språk eller beteende och om näringsidkaren utnyttjar ett speciellt missöde eller speciella omständigheter som näringsidkaren känner till och på så sätt påverkar konsumentens beslut. När en konsument vill utöva sina rättigheter enligt avtalet och rätten att häva ett avtal eller att byta till en annan produkt eller annan näringsidkare får heller inte näringsidkaren använda sig av metoder som inte anses relevanta i förhållande till avtalet. Det pågår också ett arbete inom Regeringskansliet som innebär att Konsumentombudsmannen under vissa förutsättningar direkt kommer att kunna förbjuda en näringsidkare att fortsätta med till exempel en reklamkampanj som rör krediter, vilket också utskottet välkomnar. Herr talman! Utskottet ser positivt på den föreslagna ändringen av marknadsföringslagen som gör det tydligare för näringsidkaren vad som är tillåtet och inte.

Herr talman! Den senaste veckan har vi fått rapporter i medierna om dold reklam i sociala medier, i synnerhet riktad till unga och mellan unga. Det är en viktig och bra rapportering som sker, för det är viktigt att vi diskuterar reklam i olika sammanhang. Reklam finns överallt i samhället. Det är bland annat därför som vi har marknadsföringslagen. I dag ska vi besluta om ändrade regler om aggressiv marknadsföring och införandet av en ny paragraf i marknadsföringslagen. Grunden till ändringarna är, precis som Eva Sonidsson sa, att Europeiska kommissionen skickade en underrättelse till Sverige om att direktivet om otillbörliga affärsmetoder inte var tillräckligt genomfört i Sverige. Regeringen gjorde en översyn och har genom denna proposition förtydligat reglerna med en ny paragraf. Moderaterna och allianspartierna stöder propositionen och tycker att det är bra att det nu med den nya paragrafen blir tydligare för näringsidkare vilka utföranden som inte är tillåtna. I dag innehåller marknadsföringslagen ett särskilt förbud mot vilseledande och aggressiv marknadsföring. Aggressiv marknadsföring betyder, som Eva Sonidsson också gick igenom, till exempel reklam i form av trakasserier, våld och hot. Genom att använda en sådan affärsmetod inskränker man konsumentens valfrihet och handlande, vilket kan medföra att konsumenten fattar ett beslut som han eller hon annars inte skulle ha gjort. Konsumentverket har tillsyn över marknadsföringslagen och ser till att den efterlevs. Varje år kommer det in ett antal anmälningar om aggressiv marknadsföring. Därtill finns Reklamombudsmannen, som är en självreglering inom näringslivet och som har en opinionsnämnd som årligen fattar mängder av beslut utifrån både marknadsföringslagen och andra internationella regler. I remissvaren och i EU-kommissionens skrivelse har det diskuterats om och i vilken omfattning det förekommer aggressiv marknadsföring i Sverige i dag, likaså huruvida den är vilseledande eller inte. Och det konstateras i propositionen att det är oklart i vilken utsträckning det förekommer. Men jag kan konstatera att det finns ett antal anmälningar hos Konsumentverket och väldigt lite rättspraxis. Jag tror att den nya paragrafen kommer att göra det mer tydligt för alla parter vad som är tillåtet och inte. Avslutningsvis, herr talman, skulle jag vilja påminna om att överskuldsättningen kostar samhället 30-50 miljarder varje år. De personliga konsekvenserna går inte att mäta. I kölvattnet av trasslig ekonomi och överskuldsättning följer andra problem i form av ökad stress, sömnsvårigheter och psykisk ohälsa. Regeringen har i sin strategi mot överskuldsättning bland annat annonserat att det behövs skarpare sanktioner vid opassande marknadsföring. Vi får se vad det innebär. Eva Sonidsson lyfte fram ett av förslagen, och det kommer säkert fler. Inledningsvis talade jag om medierapporteringen om dold reklam. Jag tror inte att lagstiftning löser alla problem.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

Herr talman! Många av oss här är för unga för att minnas Ulf Peder Olrog, men jag tror att nästan alla känner igen hans melodi Konserverad gröt . Allting går att sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad gröt! Allting går att svälja med mördande reklam, även lagom söt konserverad gröt. Varför skrevs den sången? Jo, den skrevs på 40-talet, under andra världskriget, då matfusket var väldigt utbrett. Både det ena och det andra hamnade i maten - dolt, fult och farligt. I dag är det en annan form av svält som orsakar många konsumentproblem. Det är snarare en finansiell svält där man i panik snabbt tar ett lån för att klara sig. För drygt tio år sedan satt jag i EU-parlamentet och tryckte på knappen när vi röstade om det här direktivet. Nu är det skönt att få sitta i riksdagen när det äntligen genomförs fullt ut. Det är artikel 9 i direktivet som vi nu inför som paragraf 7 i vår lagstiftning. Då blir detta tillägg relevant: utnyttjar ett speciellt missöde eller en speciell omständighet som näringsidkaren känner till. Någons missöde, panik och brist på pengar utnyttjas. Man måste ha mat i dag och kanske tar ett sms-lån. Jag tror inte att det är helt okänt bland folk att det kan vara lite besvärligt att säga upp eller ändra ett avtal, mycket besvärligare än vad man trodde när man ingick det. Det kan vara svårt att ringa, svårt att nå fram, och det kan vara svårt att få företagen att faktiskt göra det som de har lovat att göra. Det är mycket bra att vi äntligen genomför den här lagstiftningen rakt av. Jag ser också fram emot Johan Löfstrands utredning som ska presenteras i slutet av september. Vi kommer att gå vidare med särskilt de finansiella bitarna. Även inom EU pågår ett arbete. Det är ju negativt, inte bara för konsumenten utan för ekonomin i sin helhet, när folk drabbas av osunda affärsvillkor som det är svårt att ta sig ur. Man kanske blir deprimerad och får svårt att klara vardagen. Det försämrar både samhällets produktivitet och människors livssituation. Nu kan vi gå vidare. Det här är ett första steg, som jag dessutom är nöjd med att vi har enhällighet om här i riksdagen. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring